Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om vilken kartläggning som har skett av de fartyg som har haft asbestisolering och vilka åtgärder som har vidtagits för att sanera dessa. Asbest förekommer som värmeisolering i fartyg. År 1976 förbjöds i huvudsak all användning av asbest. Örlogsfartyg som är byggda efter år 1974 har inte asbest som värmeisolering. Under hösten 1984 påbörjade chefen för marinen en inventering av asbestförekomst på örlogsfartyg. Inventeringen är nu genomförd. Samtidigt gjordes kontrollmätningar av förekomsten av asbestdamm. Det har därvid konstaterats att de hygieniska gränsvärdena inte har överskridits. Sanering av asbest har påbörjats beträffande kustartilleriets fartyg, och beslut om åtgärder för flottan kommer att fattas inom kort. Saneringen beräknas vara klar i början av 1990-talet. Åtgärdsprogrammet har godtagits av tillsynsmyndigheterna och av parterna i fartygsmiljönämnden där Sveriges centrala värnpliktsråd ingår.

Herr talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret. Det är bra att en inventering sker av fartyg med asbestisolering och att man nu sätter in åtgärder för att sanera dessa fartyg. Av svaret framgår att kontrollmätningar skett och att uppmätta värden inte överskridit det tillåtna. Nu är det emellertid så att enbart en mätning har skett per fartyg sedan kontrollen påbörjades 1984. Nej, detta är inte helt korrekt — på vissa fartyg har kontrollmätningar skett efter utförda reparationer, enligt informationer jag fått. Kontrollmätningarna har gjorts av Statshälsan, vars resurser bara räckt till denna enda mätning. Efter vad jag förstått finns det en viss oro bland de värnpliktiga befäl som vistas och bor på fartyg med asbestisolering över risken att andas in de skadliga asbestfibrerna, som vi i dag vet kan leda till bl.a. cancer. Besättningarna vet inte heller säkert vilka fartyg som har asbestisolering. 3 Alla är nämligen inte ordentligt märkta. Oron beror också på att den isolering som täcker asbesten lätt tycks gå sönder. Reparationer utförs inte heller alltid omedelbart när skadan uppstår. Exempelvis vid skjutning kan höga halter uppträda, beroende på att asbest förekommer i närheten av pjäsen. Med anledning av den oro som framförts till mig vill jag ställa en följdfråga: Är försvarsministern beredd att verka för att totalmärkning sker av de båtar som har asbestisolering och för att tätare mätkontroller sker? För detta fordras, såvitt jag förstår, ökade resurser till Statshälsan.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att förvaring av vapen och utrustning i mobiliseringsförråd skall ske betryggande. Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra förvaringen av vapen, ammunition och annan utrustning säkrare. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna är ställda mot bakgrund av sprängningen av ammunitionsförrådet i Järna. Det är naturligt att denna händelse tilldrar sig uppmärksamhet, inte bara i massmedia utan också här i riksdagen. Inbrott i eller sabotage mot militära vapenoch ammunitionsförråd, och förlusten av denna typ av materiel, kan inte tolereras. För att nå en hög säkerhet vid en mobilisering av försvarsmakten har vi valt att lagra vapen, ammunition och annan utrustning i mobiliseringsförråd som ligger spridda i hela landet. Detta har medfört att risken för inbrott i eller sabotage mot enstaka förråd inte har kunnat elimineras helt. Möjliga åtgärder är, på kort sikt och med nu tillgängliga resurser, främst en ökad tillsyn av befintliga förråd. Jag har inhämtat att de ansvariga myndigheterna vidtar sådana åtgärder. Åtgärder som ger ett fullständigt skydd är mycket tidsoch resurskrävande. Endast begränsade resurser härför är avdelade i överbefälhavarens planer. Jag avser att begära ett kompletterande underlag i denna fråga från överbefälhavaren och räknar med att regeringens ställningstaganden kommer att redovisas i försvarsbeslutspropositionen i mars 1987.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tänker ta upp två aspekter på problemen: Var hamnar vapnen och hur snabbt kan förråden förbättras? Vilka är kostnaderna och därmed effekterna för försvaret? Under 1980-talet har ett mycket stort antal inbrott skett i vapenförråd, ca 300 per år. Det är pistoler och gevär, k-pistar, automatgevär, kulsprutor och granatgevär, handgranater, sprängdeg, sprängpatroner och stubintråd — 15 000 sprängämnesladdningar på 15 år och 100 000 sprängkapslar. Prot. 1986/87:42 Svensk vapenmateriel har hittats i samband med terroraktioner i Frankri 4 december 1986 ke. Detta är allvarligt, och det framgår ju av svaret att även försvarsministern. = anser det. Stulna svenska vapen används vid brott av skilda slag och säljs tydligen på en svart internationell marknad. Det finns gamla, svårbevakade — så att säga inbrottsvänliga — förråd och nya, bättre skyddade med andra lagringsmetoder. I vilken takt, försvarsministern, kan de gamla förråden förbättras och ersättas? Sprängningen av Järnaförrådet kostar ca 20 milj.kr. Inbrott och stölder kostar åtskilliga miljoner. Därtill kommer kostnader för förnyelse av vapenförråd och för skärpta bevakningsoch förvaringsregler. Det tar tid att förnya materielen. Hemvärnet har länge beklagat sig över att ha otillräckligt med materiel och omodern utrustning. Utrustningen skall dock förbättras successivt. De värnpliktiga får av besparingsskäl prova skarpa vapen bara en gång under värnpliktstiden. Hur återverkar svinnet i förråden och kostnaderna för förnyelse av utrustning och för försening på våra värnpliktigas och hemvärnets utrustning? Kan det bli så, försvarsministern, att vi inte hinner eller inte får råd att förnya utrustningen och att vi — om något händer — tvingas skicka ut eliten av våra unga män med för dålig utrustning?

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det angrepp mot mobiliseringsförrådet i Järna som inträffade för någon tid sedan är ju bara ett av många inbrott och inbrottsförsök i våra militära förråd. Att inbrottet har blivit så uppmärksammat beror ju bara på att det orsakade en så kraftig explosion att det mesta av omgivningen blåstes bort. I Sverige finns ca 3 000 mobiliseringsförråd utplacerade, av förklarliga skäl långt från bebyggelse. Jag inser att det inte är möjligt att ha vakter utplacerade överallt. Men någon form av bevakning måste man väl ändå kunna åstadkomma. Varför finns dett.ex. inte TV eller signalbevakning inne i förråden för att tjuvar eller sabotörer åtminstone inte skall kunna arbeta ostört hur länge som helst? Är verkligen konstruktionen av förråden den bästa, eller kan en annan typ av konstruktion bättre stå emot inbrottsförsök? Görel Bohlin har nämnt svårigheterna med att svenska vapen är på drift över hela Europa. Förutom mobiliseringsförråden finns det nästan lika många ammunitionsförråd med attraktivt innehåll. Försvarsexperter hävdar att den allra första tiden efter ett fientligt angrepp på Sverige är av utomordentligt stor betydelse för våra möjligheter att försvara oss. De mobiliserades förmåga att fullgöra sina uppgifter blir ju omintetgjord, om förråden är länsade när de kommer dit. Försvarsministern säger att ansvariga myndigheter vidtar åtgärder för att öka tillsynen. Då vill jag fråga: När kommer den här tillsynen att så att säga träda i kraft, och gäller det alla förråd? Nog måste det väl vara billigare att bevaka förråden än att ta de förluster som inbrotten faktiskt orsakar.

Herr talman! Låt mig först understryka att Görel Bohlin, Ylva Annerstedt och jag har precis samma intresse — att skapa största möjliga säkerhet kring våra mobiliseringsställen och mobiliseringsförråd. I det sammanhanget råder inga delade meningar. Sedan vill jag återigen framhålla att jag avser att begära ett kompletterande underlag från överbefälhavaren för att bättre kunna bedöma det här. Jag räknar med att återkomma till riksdagen under nästa år med eventuella förslag till åtgärder.
Herr talman! Som Ylva Annerstedt sade är länsade förråd inte något bra utgångsläge inför eventuella orostider. Situationen är oroande. Det tyder dagens frågor till försvarsministern på. Jag vill tillägga en fråga. Ser försvarsministern något samband mellan stölder i vapenförråd, sprängning och sprängningsförsök — det har varit ett i Värmland nyligen —, ubåtar som stryker omkring i skärgården, tavelförsäljare som registrerar flygvapenpiloter, och nu långtradare från öst med yrkesmilitärer som förare som antecknar vägars framkomlighet, militära förråds belägenhet m.m.? Herr talman! En förstärkning av försvarets resurser i flera avseenden tycks för mig vara en mycket akut angelägenhet.
Herr talman! Försvarsexperterna säger att 24 timmar är den tidsgräns under vilken Sverige måste mobilisera för att kunna klara ett fientligt anfall och någorlunda kunna klara säkerheten. Jag tycker det är angeläget att före mars nästa år få några synpunkter på hur förråden skall kunna bevakas bättre. Det måste ju vara bättre ekonomi — bättre utnyttjade resurser — att lägga någonting på bevakningen än att ta de stora förluster som vapeninbrotten innebär.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta beträffande trafiken med ryska och östtyska långtradarlastbilar i Sverige. Göthe Knutson har frågat vilka åtgärder jag har vidtagit eller har för avsikt att vidta med anledning av sådan trafik från Sovjetunionen och andra östländer. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först slå fast att Sverige är ett öppet samhälle i vilket utlänningar i princip har samma rätt som svenskar att röra sig fritt. Självfallet måste vi dock skydda uppgifter som rör förhållanden, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar. Det Prot. 1986/87:42' innebär att vi genom särskilda åtgärder skyddar objekt som är av betydelse 4 december 1986 för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt. Vidare finns inom delar av landet som är särskilt viktiga ur försvarssyn EA SVÄRA punkt s.k. skyddsområden, till vilka utlänningar inte har fritt tillträde. RH säibilar JARNO rna Tillsynen av att obehörigt tillträde inte sker ligger i första hand på polisen som för övrigt också ansvarar för att spioneri och olovlig underrättelseverksamhet inte bedrivs i landet. Försvaret å sin sida ansvarar för den direkta bevakningen och tillsynen av sina anläggningar. Bestämmelserna om militära skyddsområden har nyligen setts över äv utredningen om tillträdesskydd . Utredningens förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Under utredningens fortsatta arbete övervägs vissa frågor som rör det närmare skyddet av områden som är av betydelse för rikets försvar. Några särskilda åtgärder från regeringens sida mot just utländska lastbilar anser jag inte påkallade.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Svaret lugnar mig emellertid inte ett enda dugg, utan tvärtom.

Den tog av från Europavägen och körde småvägar upp mot Bergslagen. Efter sex timmars kringirrande på småvägar stannade lastbilen på en plats som skiljs av ett skogsparti från ett område, där militära skjutövningar pågick. Det var inte en vanlig skjutning med skarp ammunition, utan övningar med robotar. Den sovjetiska långtradaren stod inom bekvämt signalspaningsavstånd.” Det finns, herr försvarsminister, många vittnesbörd om liknande iakttagelser. Det här är inga påståenden avsedda att skada regeringen utan uttryck för en stor oro. Vi är självfallet rädda om vårt land. Det är häpnadsväckande att den detaljerade kartläggning av Sverige som med all sannolikhet sker av främmande makt får fortgå framför ögonen på svenska säkerhetspolisen, svenska försvaret och Sveriges regering. — Vågar inte Sverige stoppa verksamheten? —- Har vi inte kapacitet att stoppa den? —- Hindras vi av lagar, som i så fall behöver ses över? —- Vill vi bara inte bråka med en stormakt — är det därför vi blundar medvetet 35 och är tysta? Herr försvarsminister! Är svenskarnas farhågor riktiga? Är det så illa som jag befarar? Det är det tydligen, eftersom försvarsministern inte tänker vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber i likhet med Ivar Virgin att få hälsa försvarsministern välkommen hem till fäderneslandet. Vi har kunnat följa resan, och många har kanske känt litet oro med tanke på de krigshandlingar som försiggår i det aktuella området — en oro som vi också har anledning att känna för våra FN-soldater där. Jag tackar för svaret, men jag är liksom Gudrun Norberg bekymrad över det. ”Några särskilda åtgärder från regeringens sida mot just utländska lastbilar anser jag för närvarande inte påkallade.” Detta säger försvarsministern i sitt svar. — Men min fråga gäller inte utländska lastbilar i allmänhet! Det är sovjetiska lastbilar och långtradare som utan last färdas genom Sverige, ofta en, två eller kanske t.o.m. flera veckor. De åker omkring på vägar som uppenbarligen inte är transportvägar. Det förekommer att de ofta stannar till vid militära förråd. Besättningarna går ut med bärkorgar ibland, och vid militära övningar förekommer det att sådana långtradare står parkerade på 200 meters avstånd från exempelvis en pansarbrigadstab. Jag har fått väldigt många vittnesuppgifter om denna mycket oroväckande verksamhet.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat om det säkerhetspolitiska läget nu blivit sådant att vi kan ge avkall på vår beredskap genom att ställa in repetitionsövningarna under våren och sommaren. Bakgrunden till regeringens åtgärd är följande. Sedan överbefälhavarens programplan överlämnades i juni månad har det visat sig att den vilar på osäkra kostnadsberäkningar. Överbefälhavaren har därför på regeringens uppdrag redovisat en reviderad programplan, som visar bl.a. att armén skulle föra med sig en ekonomisk brist på ca 500 milj.kr. in i den nya försvarsbeslutsperioden samt att en omfördelning av medel under perioden från materielområdet till utbildningsverksamheten om ca 100 milj.kr./år är nödvändig. Inom marinen är situationen densamma fast problemen är av mindre omfattning. Reduceringar i materielanskaffning och repetitionsutbildning är nödvändiga. Det säkerhetspolitiska läget har inte förändrats så att vi kan ge avkall på vår beredskap och krigsorganisationsförmåga. De av regeringen beslutade åtgärderna torde inte heller i någon avgörande grad få sådana effekter. Jag har för avsikt att inför 1987 års försvarsbeslut lägga fram förslag om att förbättra utbildningen inom framför allt armén. I samband härmed är det också nödvändigt att snabbt klarlägga hur arméns hela utbildningssystem bör se ut för att utbildningsresultaten skall bli tillräckligt bra. Regeringens nu planerade åtgärder syftar till att hårt sanera ekonomin. Nedskärningarna är beklagliga men nödvändiga för att försvarsmakten skall gå in i den nya försvarsbeslutsperioden med så litet ekonomiskt underskott som möjligt.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. De problem som försvarsministern redovisar är väl kända. Vi i folkpartiet har tidigt påtalat problemen, och en bidragande orsak till att ekonomin inte är den bästa är, som jag säger i min fråga, en utebliven kompensation för inflation under gångna år. Jag hälsar med tillfredsställelse det försvarsministern säger om en översyn av utbildningsprogrammet. Det tycks dock råda delade meningar just nu om hur man bör lösa problemen och om betydelsen av de åtgärder som vidtas. Att, som regeringen gjort, inställa repetitionsutbildningen under maj och juni anser jag vara mycket diskutabelt. Med dagens utbildningstider är det självklart att krigsförbanden skall fullfölja sin utbildning genom repetitionsövning. Hela vår planläggning bygger också på att förbanden skall kunna fungera omedelbart efter en eventuell mobilisering. Eftersom försvarsministern — det framgår av svaret — inte anser att det uppstått någon förändring i det säkerhetspolitiska läget, tycks det finnas bedömningar som avviker från de gängse antagna vad gäller förbandens möjligheter att fungera. Försvarsministern tycks anse att repetitionsutbildningen inte behövs. Det är anmärkningsvärt, men det är en uppfattning som jag måste acceptera även om jag inte delar den. Det bör kanske påpekas att det i det aktuella fallet inte är en försumbar del som drabbas. Det rör sig om en tredjedel av den personal som skulle ha övats i år. Eftersom jag ändå har svårt att tro att försvarsministern anser att detta inte påverkar vår beredskap och vår krigsorganisations förmåga måste min fråga bli: När planerar försvarsministern att utebliven utbildning skall återupptas? Sker ingen återupptagning får utbildningen vänta i fyra år, vilket betyder att personal finns i fältförbanden i åtta år utan att övas. Frågan är: När beräknar man återuppta repetitionsutbildningen?

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat om jag är beredd att medverka till att importen av stridsselar stoppas och att försvaret fortsätter att lägga ut order till Norsel AB så att jobben kan tryggas. Frågan är ställd med anledning av försvarets köp av stridsselar från utlandet. Reglerna om upphandling av materiel till försvaret säkerställer att svensk industri kan konkurrera med utländsk industri på lika villkor. Efter vad jag har låtit inhämta bedömde försvarets materielverk att den svenska tillverkaren inte kunde uppfylla de ställda kraven på stridsselar.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Min fråga gällde emellertid också den produktion som redan i dag förekommer vid Norsel AB av kläder åt det svenska försvaret. Detta företag har nu varslat 40 kvinnor om uppsägning. Det är beklagligt att försvarsministern inte är beredd att rädda jobben vid Norsel AB. Det är också beklagligt att han inte vill säga om han är beredd att ändra upphandlingsavtalet för att göra oss oberoende av import. Stämmer detta verkligen med vår strävan att vara oberoende och självständiga? Det enda rätta måste väl vara att försvarsministern ser till att denna industri får fortsätta sin verksamhet genom att han stoppar importen. Industriministern brukar i olika sammanhang tala om att man skall komma med idéer och projekt. Då måste det vara helt oförsvarbart att andra departement lägger ned industrier eller inskränker på verksamheten. Särskilt gäller detta företag i orter i Bergslagen och dess kringområden. Man måste fråga sig om det inte finns något samarbete mellan de olika departementen. Frågan om stridsselarna berör två företag i Örebro län, nämligen ett företag i Kumla, som gjorde banden till stridsselarna, och Norsel AB i Degerfors, som gjorde resten och sydde ihop selarna. Enligt uppgifter jag fått importerar vi i dag stridsselar från Israel av alla stater. Om detta stämmer är det skrämmande att det får förekomma. Jobben i Örebro län växer inte på träd, och det blir inte bättre om vårt s.k. försvar bär sig åt på detta sätt med försvarsministerns godkännande.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de personer får upprättelse som satt internerade i de s.k. arbetskompanierna under andra världskriget. Frågan om utredningar om omständigheterna kring arbetskompanierna har tidigare varit föremål för regeringens prövning, senast den 30 maj 1985. Regeringen avslog då en framställning från några enskilda personer om en sådan utredning. Regeringen motiverade sitt beslut enligt följande: ”Besluten att inrätta särskilda enheter för värnpliktiga som bedömdes kunna skapa oro genom t.ex. agitatorisk verksamhet vid de reguljära förbanden hade sin bakgrund i då rådande uppfattningar om vad som utgjorde hot mot landet. Strävandena att hålla Sverige utanför kriget sattes före individens rättssäkerhet på grunder som inte skulle anses godtagbara i dagens samhälle. Den tillgängliga dokumentationen visar också att kommenderingen av värnpliktiga till arbetskompanierna i alltför många fall skedde efter bristfälliga utredningar. Det är emellertid inte meningsfullt att nu granska förhållanden under början av 1940-talet i syfte att få underlag för uttalanden om lämpligheten av vissa åtgärder.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern även för svaret på denna fråga. Interneringslägren upprättades som en direkt eftergift åt Hitlertyskland. Höga militärer och politiker ville behaga Nazityskland genom synbara ingrepp mot antinazister. Den statliga makten utnyttjades för detta ändamål. Kommer dessa människor aldrig att få upprättelse, eller när skall de få upprättelse? Det har gått ca 45 år sedan detta hände. Det rör sig om människor som under flera årtionden haft ett slags misstankens stämpel och som alltid ställts inför frågan vad de har gjort. Poängen är ju att de inte har gjort något annat än utnyttjat sin demokratiska rätt att ha en politisk uppfattning. Kvar står att de utan att kunna försvara sig har utsatts för en djupt kränkande behandling, en organiserad diskriminering. Jag förstår att man inte vill röra i detta, för man vill att vi skall glömma bort den här tiden. Men så länge det finns en människa från den tiden, och så länge regeringen förvägrar dessa människor upprättelse, kommer den här debatten att leva vidare, för arbetskompanierna, eller interneringslägren som är det rätta namnet, utgör en stor, mörk fläck i den svenska historien.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om hur många av de järnvägsvagnar som SJ beställt hos Kalmar Verkstads AB som kommer att handikappanpassas. Anledningen till Barbro Sandbergs fråga är att det i årets tilläggsbudget föreslås att 77 milj.kr. anvisas för tidigareläggning av en beställning på 40 sittvagnar vid Kalmar Verkstads AB. Jag tycker att det är viktigt att SJ:s personvagnspark kan moderniseras i snabb takt och bli mer handikappvänlig. Genom förslaget i tilläggsbudgeten kan 40 nya sittvagnar beställas i samband med den pågående asbestsaneringen av SJ:s vagnpark. Samtliga nya vagnar kommer att handikappanpassas helt enligt de bestämmelser som transportrådet utfärdat för handikappanpassning. Alla instegsdörrar kommer att göras särskilt breda och förses med trappsteg, som underlättar påoch avstigningen för de handikappade. Vagnarna kommer också att ha minst två sittplatser särskilt avsedda för handikappade resenärer och toalett med plats för resenärer med en s.k. transportstol.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är bra att vi satsar på den spårbundna trafiken, eftersom detta minskar såväl olycksriskerna på våra vägar som miljöförstöringen till följd av bilavgaser. Anledningen till min fråga är den diskussion som förekommer beträffande kostnaderna för färdtjänsten. Transportrådet vill få ned antalet resor genom att fördyra resandet för de handikappade. Vid en debatt i ämnet ”Vad får trafiken kosta?” på Elmia för en tid sedan framförde en moderat riksdagsman att riksfärdtjänsten har blivit alltför dyr. Genom handikappanpassning av våra järnvägsvagnar skulle resandet underlättas för de handikappade samtidigt som färdtjänstkostnaderna skulle bli lägre. I dag måste handikappade åka taxi eller specialfordon, därför att de inte kan utnyttja tågen, men de betalar vad en andra klass tågbiljett kostar oavsett färdmedel. Jag förstår att det inte går att bygga om gamla vagnar, men när man nu bygger nya bör man se till att de blir anpassade för flertalet resenärer. SJ satsar mycket pengar på snabbtåg och på att rusta upp de järnvägslinjer som dessa kommer att trafikera. Snabbtågen är också enligt SJ:s tidning Raka Spåret mycket fint utrustade, men inte ett ord nämns om hur handikappanpassade de är. I SJ:s tidning säger generaldirektör Bengt Furbäck bl.a. att med beslutet om snabbtåget skrivs ett nytt kapitel i den svenska järnvägens historia. Jag skulle vilja se att man gick ut lika stolt och talade om att vi nu skriver historia genom att ha handikappanpassade vagnar i alla tåg, så att även rullstolsbundna kan åka. Det framgår dock av svaret att trappsteg kommer att finnas i de nya vagnarna, vilket innebär att svårigheterna för de rullstolsbundna kommer att bestå. Kan verkligen inte svensk industri åstadkomma vagnar utan trappsteg?
Herr talman! Jag vill bara kort säga när det gäller snabbtågen att enligt de uppgifter jag har kommer de att handikappanpassas fullständigt. Det innebär att de också utrustas med liftar för rullstolsbundna.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det beskedet. Det är glädjande för mig, som dagligen har med rullstolsbundna att göra, att de skall kunna åka med tågen. Det innebär också en väsentlig kostnadsminskning för det allmänna att handikappade kan utnyttja tågen i stället för den dyra riksfärdtjänsten med taxi.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att lämna besked angående vissa förändringar av bruttoviktsbestämmelserna för fordon och fordonskombinationer. Bakgrunden till Per Stenmarcks fråga är att länsstyrelsen i Malmöhus län i december 1984 i en skrivelse till kommunikationsdepartementet bl.a. har hemställt om att de svenska bruttoviktsbestämmelserna anpassas till motsvarande bestämmelser i övriga nordiska länder. Låt mig först få påpeka att en anpassning av de svenska bruttoviktsbestämmelserna till de bestämmelser som gäller i övriga Norden inte är en fråga om att bara ändra en tabell i vägtrafikkungörelsen . Bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen är till för att skydda det svenska vägnätet mot skadliga belastningar. På det allmänna vägnätet finns nämligen ett mycket stort antal svaga broar som inte tål högre belastningar än de som nu tillåts. Dessa broar måste byggas om för att det skall vara möjligt att ändra de svenska bruttoviktsbestämmelserna. För att illustrera problemets omfattning kan jag nämna att kostnaden för en sådan broupprustning enbart för huvudvägnätet — dvs. riksvägarna och de primära länsvägarna — kan beräknas till ca 2 000 milj.kr. utöver det ordinarie vägbyggandet. Självfallet vore det bra om de svenska bruttoviktsbestämmelserna anpassas till vad som gäller i vår omvärld. Det är en fråga som vi arbetar med. För närvarande pågår överläggningar mellan kommunikationsdepartementet och företrädare för näringslivet om insatser för att höja vägnätets bärighet. Med hänsyn till dessa diskussioner och till att länsstyrelsens framställning bereds inom regeringen är jag nu inte beredd att kommentera frågan ytterligare.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern. För nästan på dagen två år sedan skrev länsstyrelsen i Malmöhus län till kommunikationsdepartementet. Brevet gällde de viktbestämmelser som vi har för lastfordon i Sverige, framför allt relaterat till Europaväg 14 mellan Ystad och Malmö. Med all respekt för att även regeringen kräver viss beredningstid tycker jag knappast att just den här frågan har sådan dignitet att två år är en rimlig handläggningstid. Orsakerna till länsstyrelsens brev kan sägas vara två. Den första är att E 14 till stor del används för gods så att säga inom Danmark, trafik som med färja anlöper Ystads hamn från Bornholm för vidaretransport till exempelvis Köpenhamn. Viktbestämmelserna är sådana att en i detta fall vanligt förekommande dragbil med trailer i Sverige kan väga 38 ton. Motsvarande bil tillåts i Danmark väga 40,5 ton. Viktskillnaden på 2,5 ton innebär fördyrade transporter på grund av omlastning eller på grund av att man i stället tar en färja från Bornholm direkt till Danmark. Det andra skälet till brevet är att E 14 har en synnerligen god standard. Det borde därför vara möjligt att tillåta några tusen lastbilsekipage per år utan att detta skulle orsaka något märkbart vägslitage. Någon kostnadskrävande upprustning av det slag kommunikationsministern talar om är knappast nödvändig för just den här vägsträckan. Jag ber därför att få fråga kommunikationsministern: Är regeringen beredd att medverka till att dispens kan ges för vägar av det slag det här är tal om och där några investeringar för upprustning knappast är nödvändiga?
Herr talman! Till den senaste frågan vill jag bara säga att i de diskussioner jag hänvisade till och som vi för angående bärighetsupprustning ingår även att få en effektivare övervakning av de laster som framförs på vägarna. Jag tror inte man kan bevilja den typen av dispenser utan att också ha garantier för att få en sådan övervakning. Överlasterna får rätt kostsamma följder. Man har beräknat att de orsakar kostnader för väghållningen på omkring 200 milj.kr. per år. Vi kan inte räkna med att lastbilarna begränsar sig till att fara fram just på vissa bestämda vägar. Förutsättningen för att vi skall klara det hela är alltså att vi får bättre möjligheter att övervaka de laster som förs fram.
Herr talman! Jag är medveten om att en viss övervakning i det här fallet förmodligen är nödvändig. I sin förlängning har denna fråga en större dimension än en eller annan vägsträcka i Sverige. Västtyskland har nyligen anpassat sina bruttoviktsbestämmelser till bestämmelserna inom övriga EG. De svenska bestämmelserna blir därmed alltmer särbetonade. Detta skapar stora problem för svensk åkerinäring, framför allt kanske för åkerinäringen i Malmöhus län och stora delar av södra Sverige i övrigt, därför att man just där har en omfattande utlandstrafik. Jag menar att på kort sikt borde det fortfarande vara möjligt med ett — Prot. 1986/87:42 dispensförfarande på vissa vägar, och på längre sikt bör vi anpassa oss efter 4 december 1986 vad som gäller inom EG-området. TFN Oo Li fr Jag ber att få ställa frågan: När bedömer kommunikationsministern att vi 5 rg REN 3 SR a är 5 ningssystemet för flygkan få en anpassning av de svenska viktgränserna till de gränser som gäller låser internationellt?
Herr talman! Såvitt jag förstår måste en sådan anpassning ske successivt. Men vi kommer alltså som jag antydde i svaret, att lägga fram förslag härom i samband med budgetpropositionen.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

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om en utredning om ett resultatutjämningssystem för flygplatser har tillsatts. Marianne Andersson har vidare frågat om det i så fall ingår en öppenhet i direktiven för att utöka antalet flygplatser som omfattas av resultatutjämningssystemet. De överväganden om och formerna för ett resultatutjämningssystem som riksdagen begärt kommer bl.a. att behandlas i årets budgetproposition och i det trafikpolitiska utvecklingsarbete som pågår inom departementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret på min interpellation. Det innehåller ett glädjande besked: régeringen ger inte Studsvik tillstånd att förvara utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall i 10-15 år, som företaget ansökt om. Det är bra att detta beslut fattats. Mig veterligen är det den första gång regeringen inte ger kärnkraftsintressena det tillstånd de begär. Energiministern säger att den grundläggande principen för Sverige när det gäller kärnavfall är att varje land skall ta fullt ansvar för det material som uppkommer inom landet. Denna programförklaring ger också SKB, Svenskt Kärnbränsle AB. Därav följer logiskt att Sverige snarast bör ta tillbaka det avfall vi själva sänt utomlands. När jag i början av 1970-talet först började undersöka vad vi gjorde åt det högaktiva avfallet, fick jag till svar av den dåvarande industriministern Rune Johansson att detta inte var något problem, ty vi sänder det utomlands. Jag minns att jag reagerade våldsamt mot detta sätt att resonera. Men all sakkunskap då talade för upparbetning, kanske därför att man trodde att den skulle vara lönsam. AKA-utredningen avfärdade direktförvaring som farlig. Det skulle finnas en viss risk för kriticitet när plutoniet under århundraden kunde koncentreras. AKA-utredningen rekommenderade upparbetning som den enda tänkbara metoden för avfallshantering. Nu vet vi alltså att denna väg är mycket farlig och svår. Upparbetning är oerhört miljöförorenande. Rapporterna från Sellafield, f.d. Windscale, vid Irländska sjön om ökad cancerförekomst är skrämmande. Befolkningen på Isle of Man äter inte längre fisken. Det finns också risk för att det plutonium som renodlas fram ur vårt avfall kommer till användning i atombomber. Det är hemskt att tänka sig att vi skulle medverka till detta med vårt avfall. Får jag alltså fråga statsrådet om och när Sverige kommer att hämta hem vårt eget använda kärnbränsle och kärnavfall från Sellafield? Det borde kunna bli en lämplig arbetsuppgift för Studsvik att processa detta och annat svenskt avfall i stället för det västtyska. Jag är bekymrad över att man skjuter alla praktiska försök att innesluta det högaktiva avfallet på framtiden. I kärnkraftverkens informationsutställningar visas hur avfallet behändigt har inneslutits i tjock koppar, och man påstår att avfallsfrågan är under kontroll. I själva verket har man aldrig försökt innesluta radioaktivt avfall på detta sätt, trots att det finns sådant som avklingat till en nivå där industrin påstår att det går. SKB säger i programförklaringen september 1986: ”Avfallsfrågan skall till alla väsentliga delar lösas av den generation som utnyttjar elproduktionen från kärnkraftverken.” Samtidigt säger man: ”En övervakad förvaring ingår dock som ett ofrånkomligt led i hanteringskedjan. Den kan utsträckas över mycket lång tid utan större tekniska eller säkerhetsmässiga problem.” Detta förefaller mig vara motsägelsefullt. Kommer regeringen att kräva mer praktiskt inriktade försök av kärnkraftsindustrin när regeringen granskar forskningsoch utvecklingsprogrammet? Beträffande rivning av kärnkraftverk har vi i Sverige erfarenhet av att riva en mycket liten reaktor, men dock en reaktor, som fanns vid KTH vid Drottning Kristinas väg. Det kostade mycket stora belopp, trots att reaktorn var av sådant format att man kunde använda vanliga transporter och inte behövde några särskilda anordningar. Vi har ett nedlagt kärnkraftverk i Sverige, Ågesta. Tänker statsrådet arbeta för att nu i praktiken visa att det går att riva kärnkraftverk? Vi behöver alltså få en realistisk bild av vad det kostar. Det är tragiskt att vi någonsin gett oss in på den galna idén att klyva atomer och skapa oerhörda mängder radioaktivitet, bara för att koka vatten till ånga till elturbiner! Vi drar ju på oss decenniers kostsamt arbete. Flera generationer måste ägna sig åt tråkigt, farligt och dyrt arbete för att göra det bästa möjliga med avfall och uttjänta reaktorer, som vår generation får el ifrån. Kostnader som är utsträckta i tiden på detta sätt har vi tydligen inga ekonomiska modeller för att uppskatta. För lekmannen och för allt fler ekonomer förefaller hela idén vansinnig också från ekonomisk synpunkt. Alla partier är medskyldiga till att kärnkraften etablerades. Nu när vi alla vet att det var ett misstag och har beslutat att avveckla den, är det tragiskt att regeringen och en majoritet i denna kammare klamrar sig fast vid denna döende teknik, i stället för att rikta in uppmärksamhet och investeringar på framtidens energisystem. Olof Johansson gav som energiminister Studsvik en ny inriktning, mot hela energiområdet. Man har nått mycket intressanta resultat och har t.ex. till relativt låg kostnad framställt drivmedel ur inhemska biobränslen. Birgitta Dahl säger att regeringen kommer att fortsätta satsa betydande resurser på forskning i Studsvik utanför kärnteknikområdet. Vilka pengar ger man Studsvik utöver energiforskningsprogrammet? Det är inte helt lätt att utläsa ur budgetpropositionerna hur anslagen har förändrats under åren. Har regeringen ökat eller minskat anslagen sedan den centerledda regeringen startade forskning för alternativ energi i Studsvik? Tyvärr går tanken ofta till Orwells nyspråk när man ser hur socialdemokraterna handlar i energifrågan. Avveckling betyder utveckling. Kraftfulla satsningar betyder att man drar ned allt stöd. Jag vore tacksam om Birgitta Dahl ville hjälpa till att undanröja farhågorna för att ni bara säger att ni vill avveckla, medan ni i själva verket gör allt för att utveckla kärnkraften.

Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att regeringen tog ett bra beslut när den sade nej till förvaring i Studsvik. Det var ett logiskt och korrekt beslut. Jag kommer att framför allt uppehålla mig vid förvaringen av högaktivt avfall, vilket tas upp i Birgitta Hambraeus interpellation. Det är inget tvivel om att människors oro när det gäller kärnkraften är koncentrerad framför allt till hur vi hanterar det högaktiva avfallet. Undersökningar visar, att om man i övrigt har en rätt positiv inställning till kärnkraft, hyser man i just avfallsfrågan en betydande oro. Därför är den frågan av utomordentlig vikt, och jag tycker att vi i Sverige ändå har hanterat den på ett ansvarsfullt sätt. När starttillstånden till Forsmark 3 och Oskarshamn 3 gavs var förutsättningen att en säker förvaringsmetod fanns i bakgrunden. Det var den s.k. KBS 3-metoden, som innebär att man inkapslar det högaktiva avfallet i koppar och inriktar sig på direktförvaring, för att utesluta varje möjlighet att någon del av avfallet skulle kunna användas till kärnvapen. Jag tycker detta är en bra metod. Den undanröjer just oron på den här punkten. De tio centimeter tjocka kopparkapslarna skall sedan omslutas av bentonit och sänkas ned 500 meter i marken. Metoden har väckt internationellt uppseende, därför att man tycker att den är utomordentligt långtgående och tillfredsställer alla rimliga behov. Jag vill gärna citera vad IVA skrev i remissomgången beträffande KBS 3: ”Mänsklighetens historia är 10 000 år — många utländska instanser har ansett att man skall begränsa säkerhetsanalysen till ett sådant tidsperspektiv, och att det inte finns något etiskt skäl att sträcka sig längre. I USA krävs att kapslingen och lagret skall hålla i 10 000 år, varefter ett visst utläckage — — — kan tolereras. Med den försurning, som fn äger rum i Sverige, är det möjligt att vårt land är obeboeligt och avfolkat inom 10 000 år.” Jag tycker ändå att det är korrekt att vi har satt kraven högre och att vi verkligen försöker att åstadkomma en maximal hållbarhet i slutförvaret. Jag har i sammanhanget väckt tanken på att slutförvaret egentligen borde lokaliseras till något av kärnkraftverken, och då lämpligen till Oskarshamnsverket, där det ändå finns ett lager för använt bränsle. Man skulle då få korta transporter. Jag tror att man därigenom skulle åstadkomma en dämpning av oron. De tekniska insatserna borde därför i fortsättningen vara inriktade på att möjliggöra en förvaring i närheten av ett kärnkraftverk. Det är möjligt att man då får något ändra KBS-3-metoden och överväga idéer som bl.a. Boliden har fört fram i det här sammanhanget om det s.k. WP-Cavesystemet. Vi har alla ett gemensamt intresse av en helt fullgod lösning på detta svåra problem. Jag vill gärna ge centerpartiet erkännandet att det inte är något tvivel om att centerpartiet i det här fallet har varit starkt pådrivande för att vi skall få en sådan fullgod lösning.

Herr talman! Jag tänker hålla mig strikt till sakfrågan och inte låta diskussionen utmynna i en allmän energipolitisk debatt, allra helst som jag inte tror att tidpunkten just nu är den rätta för att blåsa till allmänt energipolitiskt gräl. Jag är litet förvånad över att det funnits sådana tongångar hos centern under de senaste dagarna och har funderat över om de varit till för att dölja splittringen inom borgerligheten. Men jag tänker alltså inte gå in i någon sådan debatt. Jag tycker nämligen att det är utomordentligt viktigt att vi bevarar möjligheterna att nå en bred politisk uppgörelse om energifrågan. Vi har inte några låsta positioner inför en sådan. Jag håller med Birgitta Hambraeus om att alla partier är delaktiga i kärnkraftsprogrammet och faktiskt också i den från början enhälliga satsningen på upparbetning — t.o.m. Aka-utredningen förordade ju den. Det borde stämma oss alla till viss ödmjukhet, särskilt som det dessutom var så, att vi efter att ha tagit del av Aka-utredningens resultat var de första att ta avstånd från upparbetning och att försöka undanröja de bindningar till upparbetning som hade gjorts under den borgerliga tiden genom villkorslagen och avtalen med Frankrike. Det var faktiskt under den borgerliga tiden som utförseltillstånd gavs för nästan hela den volym som skeppades över till Sellafield och som nu finns där. Nu måste vi på bästa möjliga sätt reda upp det här och finna en ansvarsfull lösning på frågorna omkring den slutliga hanteringen av det svenska avfallet samtidigt som vi internationellt arbetar för att andra länder skall ta sitt ansvar. Då är den linje som gäller enligt den nya kärntekniklagen, att kärnkraftsföretagen är ålagda att redan nu både avsätta medel och formulera forskningsprogram som vart tredje år skall granskas av regeringen. Regeringens godkännande av dessa forskningsprogram är faktiskt en förutsättning för att man skall få fortsätta driften vid kärnkraftverken. Företagen har i år lämnat ett första sådant treårigt forskningsprogram. Det pågår nu en mycket omfattande remissgranskning av detta material, och regeringen kommer senare i år att ta ställning till om det kan godkännas eller inte och om vi behöver ålägga företagen ytterligare insatser. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att vi kommer att genomföra den granskningen med yttersta noggrannhet och stränghet. Sedan vill jag säga att det redan pågår praktiska försök av det slag som Birgitta Hambraeus efterfrågade, bl.a. vid Studsvik. Men att nu börja slutförvara högaktivt avfall eller välja vilken metod vi skall använda vore direkt felaktigt. Tvärtom kommer vi att se till, om företagen inte har gjort det själva, att olika system, däribland WP-Cave-systemet, kommer att bli föremål för utvecklingsinsatser, så att vi kan välja mellan bästa möjliga teknik i framtiden. Slutligen vill jag säga att vad som har skett med anslagen till Studsvik för den alternativa nya energitekniken är att de har ökat sedan regeringsskiftet 1982.

Herr talman! Jag har inte målsättningen att försöka föra in debatten på några sidospår, men jag vill göra en kort kommentar och kanske något av en deklaration. Jag har på alla sätt försökt att aktivt verka för att åstadkomma förutsättningar för breda lösningar och för att vi på bred bas skall kunna komma fram till en snabbare avveckling av kärnkraften, eftersom jag tror att det är angeläget. En grundläggande förutsättning för detta är att det finns någon samstämmighet mellan vad man säger från regeringssidan och hur man handlar. När dessa två saker går helt stick i stäv måste allt vad som kallas förtroende försvinna. Det är den situationen vi befinner oss i i dag, och det gör att den debatt som sannolikt kommer måste börja föras nu.

Herr talman! Ivar Virgin säger nu, precis som företrädare för kärnkraftsindustrin brukar göra, att det finns möjligheter, att det här är väldigt bra, att det kan finnas ännu bättre möjligheter osv. Men eftersom vi har ett avfall som har avklingat vid just den nivå där man skulle kunna innesluta det i koppar, varför gör man då inte det och visar i praktiken att det går? Det finns nämligen starka misstankar om att detta inte är möjligt, att det blir väldigt dyrt. Därmed faller hela grunden för att vi nu skulle ha en praktiskt möjlig lösning på avfallsfrågan. Jag vill också konstatera att jag inte har fått något svar från Birgitta Dahl på frågan om och när Sverige kommer att hämta hem avfallet från Sellafield. Det var ju ändå den inriktningen man hade under 1970-talet, då socialdemokraterna var engagerade i detta. Det finns all anledning att vi nu tillsammans arbetar och tar de kostnader som det eventuellt innebär att ta hem avfallet, så att vi kan sopa rent framför egen dörr och verkligen visa i praktiken att vi menar allvar med att varje land skall ta hand om sitt eget avfall. Jag fick inte heller någon som helst kommentar beträffande rivningen av Ågesta och de kärnkraftverk som vi redan har lagt ned. Hur länge tänker man vänta? När ni granskar forskningsoch utvecklingsprogrammet måste ni också komma med offensiva förslag. Man kan inte bara granska och se efter om det är fråga om möjlig forskning. Jag hoppas verkligen att ni ordentligt undersöker vad man kan begära av den generation som nu håller på med kärnkraft, som alltså är offensivt inriktad på kärnkraft, när det gäller att den också tar kostnaderna. Det är det som är poängen. Är det vi som skall göra det, medan vi har en kärnkraftsindustri i gång, eller är det nästa generation som skall göra det, som tvingas ha en kärnkraftsindustri utan att få någon som helst glädje av den — inte ens elektricitet från den? Jag vill, trots att Birgitta Dahl inte tycker om det, ta upp en litet bredare syn på detta. Regeringen har nu slopat allt stöd till energihushållning. Man har slopat stödet till energihushållning i byggnader. Det statliga stödet till kommunerna för energirådgivning togs bort i förtid. Från årsskiftet smyger man bort allt stöd till anläggningar för alternativ energiproduktion, t.ex. små vattenkraftverk och solenergianläggningar. Det tycks inte bli något mer stöd till inhemsk produktion av motorbränslen, trots att oljepriset tillåts sjunka. Stödet till forskning och utveckling av alternativa energikällor har skurits ned kraftigt. Industriverket fick 17 milj.kr. av den centerledda regeringen för Utvecklingsfondernas energirådgivning. Socialdemokraterna har dragit ned stödet till ca 4 milj.kr. Kärnkraften får emellertid alla pengar den begär. Nästan en och en halv miljard kronor satsar skattebetalarna för att reparera ett felkonstruerat och utslitet aggregat i Ringhals. Regeringen ägnar sig åt att främja kärnkraften och avveckla alternativen samtidigt som man säger att man måste ge alternativen möjligheter att utvecklas.

Herr talman! Jag vill bara något kommentera Birgitta Hambraeus synpunkter på själva förvaringssystemen.

Den ena tror jag gällde svetsarna på kopparkapslarna, och den andra var att man önskade se ett system praktiskt prövat under en viss tid. Jag konstaterar att det utöver dessa reservationer rådde en bred enighet om att det här var en mycket säker metod, som var tekniskt fullt genomförbar. Det är väl också så att de informationer vi har fått från utlandet tyder på att man har samma uppfattning där. När det gäller förvaring av avfall i framtiden ser man just de svenska metoderna som de som sannolikt kommer att slå igenom även på andra håll, just därför att de är så utomordentligt ambitiösa. Därför tycker jag att bilden av att detta är en osäker metod inte riktigt stämmer. Dessutom är det, som energiministern säger, så att vi har möjlighet att anpassa metoden på ett sätt som vi själva finner lämpligt. Exempelvis bör vi kanske inrikta utvecklingen på möjligheterna att använda platserna för våra befintliga kärnkraftverk och anpassa metoden till förvaring vid exempelvis Oskarshamnsverket. Jag tror att mycket av den oro som människor känner på det sättet skulle kunna dämpas väsentligt.

Herr talman! Jag ber att få meddela att svaret på interpellationerna 77 av Margit Gennser, 78 av Sonja Rembo och 83 av Lars-Erik Lövdén var avsett att lämnas i dag och i ett sammanhang, men eftersom en av interpellanterna inte kunde närvara kommer svaret att avlämnas den 15 december.

Herr talman! Frågan om regeringen skall tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över mervärdebeskattningen övervägs för närvarande i finansdepartementet. En sådan utredning bör ha till uppgift att se över beskattningsområdet för mervärdeskatten och också bl.a. kunna överväga beskattningsförfarandet i samband med import. Bestämmelserna om tulltillägg infördes så sent som den 1 april i år. Det finns därför ännu inte något underlag för en säker bedömning av vilken effekt reglerna fått. Jag är därför inte nu beredd att föreslå vare sig att bestämmelserna slopas eller att tillämpningsområdet inskränks.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag tolkar finansministerns svar om en utredning om mervärdebeskattningen som ett halvt löfte. Det är bra att finansministern poängterar att beskattningsförfarandet när det gäller import skall övervägas i samband med en sådan utredning. Med hänsyn härtill är svaret om tulltillägg mycket märkligt. Finansministern säger i svaret, att på grund av att bestämmelserna om tulltillägg endast varit i kraft sedan den 1 april i år finns det inget underlag för en säker 5 bedömning om vilken effekt reglerna har fått. Finansministern har haft möjlighet att ta del av en skrivelse ställd till finansdepartementet från Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges speditörförbund samt Sveriges redareförening. Till denna skrivelse har det också fogats en intervju i HTF-tidningen med personal hos en tulldeklarant. I ingressen på denna intervju kan man läsa följande: Magkatarr och nervösa besvär har det senaste halvåret blivit allt vanligare bland tjänstemän som gör tulldeklarationer. Efter en lagändring bestraffas mänskliga felgrepp med godtyckliga ”böter” som kan uppgå till flera hundra tusen kronor. Detta är inte Rättssverige, säger tulldeklaranterna hos Wilson & Co på Lidingö. Av intervjun framgår vidare att den tidigare goda kontakten mellan speditionsföretaget och tullverket har blivit en smula enkelriktad. Tidigare kunde uppenbara skrivfel snabbt klaras upp efter en muntlig förfrågan från tullens sida. Numera är telefonen tyst, och skrivfelen resulterar obönhörligen i ett skriftligt krav på tulltillägg. Jag kan förstå att det har blivit på detta sätt efter att ha tagit del av de allmänna råd som generaltullstyrelsen har meddelat i fråga om tulltillägg. Av dessa framgår bl.a. att befrielse från tulltillägg kan medgivas om ett felaktigt deklarerat +tullvärde är så lågt i förhållande till varans kvantitet och beskaffenhet att det framstår som ett uppenbart fel. Felet måste emellertid vara mycket iögonfallande och inte förutsätta specialkunskaper utöver vad varje deklarationsgranskare besitter. Som befrielseexempel nämns att ett uppgivet skattepliktigt värde på 300 kr. för 9,5 ton kakor kan anses som ett uppenbart fel. Hade det stått 3 000 kr. i stället hade det kanske enligt generaltullstyrelsens mening inte varit uppenbart, och deklaranten hade då obönhörligen påförts tulltillägg med avsevärt belopp. Av de allmänna råden framgår vidare att fakturor, packsedlar och frakthandlingar som klart kan användas för att kontrollera om deklarerat värde är riktigt inte anses vara lämnade till ledning för tulltaxeringen. Det innebär att en felaktig uppgift i en tulldeklaration som lätt kan upptäckas genom kontroll av bilagd faktura likväl renderar deklaranten tulltillägg. Generaltullstyrelsen har avslagit ett besvär över påfört tulltillägg som drabbat en deklarant, som vid omräkningen från italienska lire till svenska kronor gjort ett decimalfel och uppgivit tullvärdet till 4 000 kr. i stället för 48 000 kr. Generaltullstyrelsen har i sin motivering angivit att fakturor som lämnats i samband med tulldeklarationen inte ligger till grund för tulltaxeringen. Denna hantering av bestämmelserna rimmar illa med vad finansministern sagt i propositionen och vad skatteutskottet uttalat om att tulltillägg givetvis inte bör riktas mot de många yrkesutövare som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar. I generaltullstyrelsens allmänna råd kan man också läsa något så fantastiskt som att om för lågt värde deklarerats men det korrekta tullvärdet har uppgivits i fält 17 eller 20 på importanmälan, kan befrielse medgivas om deklarationen endast upptar ett fåtal poster så att felet lätt kan upptäckas vid hastigt överslag. Herr talman! Med utgångspunkt från de här exemplen kan man fråga sig om tullen glömt sin primära uppgift att fastställa rätt tullvärde. I vart fall får jag intrycket av att tulltillägget utnyttjas som en ny inkomstkälla för staten. Herr talman! Finansministern har bl.a. i ett TV-program häromkvällen uttalat att vi har ett krångligt skattesystem, som bl.a. av det skälet måste förändras. Jag kan emellertid inte finna att finansministern lever upp till detta budskap då det gäller importmoms. Genom att införa bestämmelserna om tulltillägg låser finansministern fast ett byråkratiskt och krångligt system. Det har ju vid olika tillfällen diskuterats att förenkla importmomshanteringen på så sätt att beskattning i samband härmed undantas. Med hänsyn härtill och till att länderna inom EG torde vara på väg mot ett nytt system vad importmomsen beträffar är det förvånansvärt att finansministern har medverkat till införandet av reglerna om tulltillägg. Dessa medför ökad byråkrati och kräver ytterligare resurser såväl hos tullmyndigheterna som hos importörerna. Tulltillägg påförs trots att staten inte drabbas av skattebortfall. För mig är det ofattbart, eller rättare sagt rent horribelt, att en deklarant drabbas av tulltillägg även om denne, förutom att staten inte drabbas av något skattebortfall, har lagt alla sina papper på tullens bord. Den som drabbas på detta sätt måste känna sig orättvist behandlad. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med följande frågor till finansministern: 1. Är det enbart prestigeskäl som ligger till grund för finansministerns ställningstagande att inte ta initiativ till att förändra denna dåliga lagstiftning? 2. Kan det vara meningen att våra skattebestämmelser skall vara så utformade att enskilda handläggare ute hos företagen skall drabbas av sjukdom på grund av rädsla att göra fel?
Herr talman! Karl-Gösta Svenson torde inte vara helt okunnig om att det svenska systemet för förtullning tillhör de minst byråkratiska i världen och är ett system där man i hög grad överlåtit till den enskilde deklaranten att genomföra hela processen. Jämfört med andra tullverk utför den svenska tullen oerhört litet av kontroll och granskning av den enskilda tulldeklarationshandlingen — detta för att snabba upp förfarandet. Jag vill påstå att den svenska tullförvaltningen internationellt sett arbetar både snabbt och smidigt. Men för att detta skall vara möjligt måste vi ställa ganska höga krav på den enskilde deklaranten, på att vederbörande både förfar hederligt och noggrant.

När vi införde systemet tyckte vi att den senare vägen var värd att pröva. En intervju räcker inte som underlag för att säga att den av riksdagen bestämda lagen skall avskaffas. Vi avser att insamla ett mera fullständigt underlag innan vi tar ställning till om denna lag var felaktig och behöver ändras eller upphävas.

Herr talman! Det är bra att vi har ett system som innebär vissa förenklingar. Men om man skall göra kontrollen enklare är det ju, i varje fall enligt min mening, bättre att förenkla systemet och utreda om man kan låta bli att ta ut importmoms, vilket har diskuterats tidigare. Vi har erfarenheten att byråkratin har ökat under de sex månader som reglerna har varit i kraft. Det har blivit 2 800 beslut, som har inneburit nya administrativa problem för tullen och framför allt för företagen. Jag återkommer till intervjun med olika handläggare. Någon säger att det är plågsamt att göra fel som belastar någon annan. Man menar att osäkerheten försvårar arbetet och knappast leder till bättre deklarationer. Någon säger: Jag har inte mått bra av det här — själv har jag åkt på ett par smällar som ännu inte är avgjorda, så jag vet inte hur mycket mitt fel har kostat företaget. Någon säger: Det tråkiga är att vi inte klarar av att göra jobbet bättre trots den hotande påföljden. Jag menar att det är fel att ha en sådan skattelagstiftning som inte ger de förbättringar som man avsåg att skapa. Jag kan ta ett exempel från mitt eget län, där fiskare har drabbats av en massa åtal på grund av att de har tagit in fiskeredskap utan att anmäla det till tullen. I det första fallet har en fiskare undvikit att betala tull på 720 kr. och avdragsgill moms på 24 594 kr. Han åtalades, med ett yrkande om att 30 000 kr. skulle förverkas. Han blev dömd till 1 500 kr. Efter de nya reglerna skulle han få ett tillägg på 5 000 kr. I det andra fallet rör det sig om moms på ungefär 4 600 kr. Förverkan yrkades på 5 500 kr. Han blev dömd till 300 kr. Enligt de nya bestämmelserna hade han fått ett tulltillägg med 900 kr. I det sista fallet var momsen ungefär 10 000 kr. Han blev dömd till 900 kr., och det hade blivit ett tulltillägg på 2 000 kr. Är det rimligt att ha en sådan lagstiftning, som i de här fallen skulle ha inneburit tre domar med en massa utredningar bakom? Visserligen blir det en viss förbättring i och med att vi får ett enklare system. Men vi får likväl ökad administration inom tullen. Är det rimligt att lägga så mycket resurser på kontroll, när vi i stället kanske kan förändra importsystemet så att vi inte tar ut någon skatt?

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om vilken roll som riksdagens beslut om Stockholms Tekniska instituts framtid har spelat för tillkomsten av avtal och förordning rörande kommunaliseringen av STI. Riksdagens beslut ligger till grund för den förordning som regeringen har utfärdat om en kommunalisering av STI.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 Detta stämmer väl in på de målgrupper som den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till och är organiserad för och på målgrupper för vissa av gymnasieskolans specialkurser. STI:s utbildningar har en större koncentration på tekniska ämnen än som är fallet på den fyraåriga tekniska linjen i gymnasieskolan. En sådan koncentration är möjlig att åstadkomma antingen inom komvuxsystemet, eftersom detta är organiserat som fristående ämneskurser, eller inom gymnasieskolan, genom att man där inrättar specialkurser. STI har slutligen fler lärarledda undervisningstimmar än vad som erbjuds inom komvux. Regeringen hade i sin proposition till riksdagen föreslagit att STI:s verksamhet i dess helhet skulle föras till komvux. Med anledning av riksdagens uttalande har regeringen i sin förordning om riktlinjer för kommunaliseringen av STI fastslagit att utbildning som skall ersätta STI skall erbjudas dels inom gymnasieskolan, dels inom komvux. Möjligheter skall finnas att omfördela resurser mellan utbildningsformerna, om elevernas val föranleder detta. Inom gymnasieskolan skall utbildningarna utformas som treåriga påbyggnadsutbildningar för att möjliggöra timoch kursplaner som i stort liknar STI:s. Den totala dimensioneringen av utbildningen har fastlagts till 450 årselevplatser i gymnasieskolan och 8 000 undervisningstimmar i komvux. Genom omfördelningsmöjligheten motsvarar dessa resurser ca 600 årselever i gymnasieskolan, om samtliga elever väljer denna skolform, resp. ca 1 000 kursdeltagare per år på heltidsstudier i komvux, om alla elever väljer denna form för sin utbildning. Regeringen har också beslutat om statsbidrag till utrustning med ca 6 milj.kr. Överläggningar pågår mellan Stockholms kommun och STI med syfte att i avtal reglera detaljerna för en kommunalisering av STI:s verksamhet. Jag kan självfallet inte uttala mig om dessa överläggningar. Jag har dock erfarit att förslag till timoch kursplaner nu arbetas fram gemensamt. Förslagen skall underställas skolöverstyrelsen, som skall fastställa timoch kursplanerna för verksamheten. Utbildningen skall förläggas till Bandhagens gymnasieskola, som byggs om och utrustas för ändamålet. Planer finns på att till skolan även förlägga fjärde året på T-linjen samt vissa påbyggnadsutbildningar på denna linje. Vidare har man planer på att till skolan knyta ett tekniskt centrum. Sammanfattningsvis vill jag alltså besvara frågan med att regeringen anser sig för sin del ha skapat förutsättningar för en kommunalisering av STI:s verksamhet i enlighet med riksdagens beslut. En kommunaliserng leder till | att verksamheten kan fortsätta med statligt stöd och utan att elevavgifter tas | ut. Verksamheten kommer vidare att kunna anordnas i nya lokaler och med ny utrustning samt vara organiserad på ett sätt som kan passa alla i den vuxengrupp som den vänder sig till.

Herr talman! Mina kommentarer skall bli få och enkla. För det första pågår nu arbetet med att göra upp timplaner. Det innebär att man har möjligheter att göra de anpassningar man önskar. För det andra vill jag påstå att det offentliga skolväsendet inte har mindre möjligheter att ta emot elever av främmande nationalitet eller elever som i något avseende kan vara fysiskt handikappade. De resurser som står till förfogande i denna avgiftsfria skola för stöd åt elever med särskilda svårigheter är större än de resurser som kunde finnas i Stockholms Tekniska institut. Det finns heller ingen anledning att, som Elisabeth Fleetwood gör, framställa den utbildning som vi bedriver i det kommunala skolväsendet som ett slags undermålig undervisning, som inte kan skapa fram till näringslivet och särskilt till industrin den arbetskraft som där är önskvärd. Den skillnad som kommer att inträda för dessa elever är att de slipper betala terminsavgifter. Jag hoppas att den skillnaden är överkomlig för eleverna. Det är min övertygelse att man i fråga om lärarnas kvalitet, utbildningens innehåll och de nya lokalernas uppbyggnad och utrustning inte i något avseende skall behöva säga att de nya förhållandena är underlägsna dem som har kunnat erbjudas hittills.

Herr talman! Jag vill endast upplysa om att regeringens ursprungliga tanke 8 december 1986 var att man vid det nya Stockholms Tekniska institut skulle tillämpa de timplaner som gäller för kommunal vuxenutbildning och att det skulle vara ett komvux-skola. Efter riksdagens beslut har regeringen ändrat sina planer, så att det nu också finns möjlighet att bedriva vanlig gymnasieundervisning här. Eleverna kommer alltså att få välja om de skall gå på den särskilda linjen för vuxenutbildning eller på den linje som gäller för ungdomsskolan. Det är ett exempel på att vi har följt riksdagens beslut och att vi vill ge eleverna största möjliga valfrihet.

Herr talman! Jag vill endast upplysa om att vid det nya STI kommer att finnas påbyggnadsutbildningar som ger möjlighet till den specialisering som Elisabeth Fleetwood har efterlyst. Om det i övrigt föreligger brister i fråga om det allmänna skolväsendets omhändertagande av elever med särskilda svårigheter, elever med fysiska handikapp eller av utländsk nationalitet, anser jag att vi gemensamt bör undanröja dem.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om regeringen avser att medverka till att ett centrum för celloch molekylärbiologi lokaliseras till Umeå och om frågan om en sådan lokalisering bör ges högsta prioritet. När jag våren 1986 gav professor Lars-Gunnar Larsson i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan inom viss naturvetenskaplig och medi 13 cinsk forskning mellan i första hand försvarets forskningsanstalt, huvudavdelning 4, och universitetet i Umeå skedde det mot bakgrund av att staten i Umeå byggt upp forskning av delvis besläktad karaktär inom ramen för flera separata myndigheter. Jag utgick från att härigenom en avsevärd potential för forskning skapats i Umeå. Professor Larsson har i sin rapport visat att det inom det molekylärbiologiska området finns många beröringspunkter mellan universitetet, FOA 4 och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Den molekylärbiologiska forskningen inom universitetet är välbekant och internationellt respekterad. Vid skogsvetenskapliga institutioner inom lantbruksuniversitetet finns behov av betydande insatser inom det växtmolekylärbiologiska området. FOA 4 har ansvaret för forskning och utvecklingsarbete med syfte att förbättra skyddet mot bakteriologisk krigföring och har i det sammanhanget byggt upp vissa resurser för molekylärbiologisk forskning. Professor Larssons förslag syftar till förstärkning av forskningen inom ett angeläget område genom framför allt samordning av resurserna. Hans rapport innehåller också förslag till nya former för samverkan mellan universitet och sektorsorgan. Rapporten remissbehandlas för närvarande. Jag avser att i samråd med övriga berörda statsråd behandla frågan i den forskningspolitiska proposition som läggs fram i början av 1987.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Den molekylära biologin är ung. Den har nästan helt utvecklats under de senaste 30 åren. Den har givit en mycket detaljerad kunskap om livsprocesserna, och dess teknologi har under de senaste 20 åren använts inom en rad olika medicinska och naturvetenskapliga discipliner för både grundläggande och tillämpande frågeställningar. Även inom kemin har man gjort betydande framsteg. Cellbiologin befinner sig också i ett expansivt skede. Celler från växter och djur kan odlas på snarlikt sätt som mikroorganismer. Genom forskning kring detta kan man få en förståelse i detalj för hur det genetiska materialet fungerar i högre celler. Världen över satsas resurser av enorm kapacitet på utvecklandet av celloch molekylärbiologin. Det kan inte nog starkt betonas att vi i Sverige måste hänga med i denna utveckling. Standarden på bl.a. den medicinska vården liksom vår konkurrenskraft inom betydelsefulla delar av den svenska industrin är beroende av denna kapacitet. Professor Lars-Gunnar Larsson i Umeå har haft uppdraget att, som utbildningsministern berättade, utreda komplettering och samverkan när det gäller resurserna för forskning i Umeå. Det är bl.a. för att utveckla de redan befintliga resurserna, de redan gjorda satsningarna från statsmakterna, som han har haft detta uppdrag. I sin första rapport har professor Larsson bl.a. tagit upp frågan hur man genom att föra samman resurser som finns inom celloch molekylärbiologin i Umeå till en centrumbildning skulle kunna öka slagkraften. Det måste också vara väldigt viktigt — och riktigt — att man genom en sådan sammanföring av resurserna även uppnår en bättre ekonomi, att de pengar som man satsar får större effekt. Egentligen borde finansministern dansa på statsrådsbordet och kasta hatten i luften inför ett Prot. 1986/87:44 sådant här förslag, eftersom man får så mycket mera för pengarna i 8 december 1986 sammanhanget. Som utbildningsministern redan har påpekat finns det forskningsresurser i Umeå på området inom universitetet, FOA 4 och Sveriges lantbruksuniversitet. Sammanföringen av dessa resurser kan bli ytterst betydelsefull genom den stora kompetens som i detta sammanhang finns på de olika institutionerna. Jag vill poängtera att t.ex. den mikrobiologiska enheten — som nyligen byggts upp i Umeå och som för ett och ett halvt år sedan flyttade till nya, mycket fina lokaler — har gjort aktningsvärda framsteg och ligger långt framme i den internationella tävlan på området. Umeå har faktiskt skapat sig en profil i detta hänseende. Därför är just förslaget om en uppbyggnad av ett centrum på detta forskningsområde särskilt betydelsefullt.

Det inkräktar på intet sätt på deras verksamhet. Tvärtom är det även från nationella synpunkter intressant att följa ett försök med en sammanföring av mera lokalt baserade resurser. Mig veterligt är det första gången i Sverige som ett sådant försök i så fall kommer till stånd. Det finns i dag två stödjepunkter för denna typ av forskning i Sverige. De är lokaliserade till Umeå och Uppsala. Med tanke på att forskningsområdet trots allt i Sverige är av låt mig säga ganska tunn karaktär löper vi risken att förlora de duktigaste forskningarna till utlandet, om vi inte kan förbättra forskningsmiljön och göra den mera attraktiv för forskarna. Jag vill starkt poängtera att det är ytterst betydelsefullt att vi visar oss konkurrenskraftiga även då det gäller rekrytering av personal till den här typen av forskning. Jag vädjar till utbildningsministern att beakta dessa synpunkter och snarast möjligt ta initiativ till en centrumbildning i enlighet med det förslag som professor Larsson har framlagt.
Herr talman! Jag delar fullkomligt Rune Ångströms uppfattning när det gäller betydelsen av molekylärbiologisk forskning. Jag hoppas att remissinstanserna skall kunna komma med besked om sina möjligheter till ett sådant samarbete lika snabbt som professor Lars-Gunnar Larsson utförde sin utredning om ett möjligt samarbete i Umeå.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för den komplettering av svaret som utbildningsministern nu gjorde. Jag ser fram emot att detta samarbete kan förverkligas snarast möjligt och tackar än en gång för beskedet.

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa problem som kan hänföras till nu gällande statsbidragssystem avseende grundläggande svenskundervisning för vuxna invandrare — dels för innevarande budgetår, dels på längre sikt. Den nya ordningen för svenskundervisning för vuxna invandrare infördes den 1 juli 1986 . Den har således tillämpats mindre än ett halvt år. Jag är medveten om att den inneburit stora ansträngningar för alla inblandade, inte minst för kommunerna och de skilda utbildningsanordnarna. Problemen har förstärkts av att antalet flyktingar och asylsökande fortsatt att öka under år 1986. Vidare har strävandena att få en jämnare fördelning av flyktingarna och de asylsökande mellan landets kommuner ytterligare komplicerat bilden genom att kommuner, i vilka svenskundervisning tidigare inte förekommit, nu ålagts en sådan uppgift. Enligt min bedömning har övergången till den nya ordningen i de allra flesta fall dock gått bra. Att resultatet har blivit så framgångsrikt beror bl.a. på att kommunerna, i ett besvärligt inledningsskede, känt sitt ansvar inför uppgiften att ge invandrare, flyktingar och asylsökande en god grundläggande svenskundervisning. Jag har, mot bakgrund av den ökade invandringen, för avsikt att inom kort föreslå regeringen att den grundläggande svenskundervisningen tillförs ytterligare undervisningstimmar redan för innevarande budgetår. Enligt förslaget skall skolöverstyrelsen, efter samråd med statens invandrarverk, fördela dessa timmar till kommuner med särskilda behov av ytterligare resurser för undervisning av invandrare, i första hand till följd av avtal mellan statens invandrarverk och resp. kommun om mottagande av flyktingar och asylsökande. Vad gäller behovet av resurser för nästkommande budgetår kommer detta att i vanlig ordning redovisas i budgetpropositionen. Det nu gällande regelsystemet för fördelning av resurser till kommunerna för den grundläggande svenskundervisningen har lagts fast av regering och riksdag våren 1986. Det har, som jag tidigare har angett, tillämpats under ett knappt halvår och då under tämligen extraordinära förhållanden. Enligt min bedömning behöver betydligt mera erfarenheter inhämtas innan man kan dra några egentliga slutsatser om behovet av eventuella förändringar. Sammanfattningsvis vill jag därför, som svar på Gunnel Liljegrens interpellation, anföra att jag avser att föreslå regeringen att den grundläggande svenskundervisningen tillförs ytterligare resurser redan för innevarande budgetår. Vad gäller åtgärder på längre sikt är jag inte beredd att nu föreslå några förändringar.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bodström för svaret. Jag är delvis nöjd med det. Kommunerna kommer alltså på kort sikt att få sina kostnader täckta — på annat sätt kan jag inte tolka svaret. Men beräkningsgrunderna är ingalunda entydiga. SÖ beräknar att det behövs ytterligare 160 000-200 000 timmar innevarande budgetår, men äskar medel för 100 000 timmar. Det är märkligt. Invandrarverket beräknar behovet till 200 000-250 000 timmar för att statens åtaganden gentemot kommunerna skall anses uppfyllda. Vilken nivå anser utbildningsministern vara korrekt? Det är helt klart att 30 milj.kr. enligt SÖ:s framställning knappast räcker för att hålla kommunerna på gott humör, så att de dels fortsätter att förskottera, dels själva tar på sig de kostnader de inte får ersättning för. Det råder enighet om att vår flyktingpolitik skall drivas inom ramen för den svenska utlänningslagen och enligt de riktlinjer som regeringsbesluten anger, samt om att invandringspolitiken i övrigt skall stå i överensstämmelse med lagen om gemensam nordisk arbetsmarknad. De kostnader som detta medför är svåra att överblicka och varierar naturligtvis med invandringens sammansättning och intensitet. Under andra halvåret 1986 har invandringen av flyktingar, anhöriga till personer som vistas här samt finländska medborgare tillsammans varit ca 40 6 högre än motsvarande period förra året. Det är framför allt flyktinginvandringen som ökar. Vilka konsekvenser blir det då om staten inte står fast vid sina utfästelser om statsbidrag för svenskundervisningen? För det första innebär det säkert — rent krasst samhällsekonomiskt — en utgift i form av en längre tids beroende av socialbidrag; flyktingarna får knappast arbete utan sin svenska grundkurs. För det andra innebär det rent humanitärt att människor som redan befinner sig i en pressad situation utsätts för den stora psykiska påfrestning det är att gå sysslolös. För det tredje blir kommunerna ovilliga att sluta nya avtal om flyktingmottagning och framför allt att öka sina kvoter. Detta är ett mycket vanligt argument som man möter vid kontakter med kommunala förtroendemän. Förhållandena är inte så okomplicerade som man kan förledas tro av utbildningsministerns svar. Hela mottagningsapparaten, där kommunerna har en nyckelroll, hotar att råka i gungning, invandrarverkets förläggningar räcker inte till och det blir så att säga ny fart på den onda cirkeln, så att säga. Frågan om hur det skall bli i framtiden vill utbildningsministern inte uttala sig om än, eftersom systemet varit i gång så kort tid. Men problemen accelererar ju — det gäller att lägga om kurs innan problemen blir värre. Frågan är inte bara teknisk — i vad mån utbildnings-, socialoch arbetsmarknadsdepartementen samt staten i övrigt och kommunerna skall svara för kostnader och merkostnader. Det gäller som sagt humankapital och enskilda människors välbefinnande. Och det gäller i sista hand att över huvud taget klara flyktingmottagandet i ordnade och överenskomna former. Statsrådet Bodström har all anledning att ompröva beräkningssystemet när det gäller sfi, för det är väl helt omöjligt att enligt de ursprungliga intentionerna avräkna tilläggsanslagen mot nästa års bidrag. Det vore intressant om utbildningsministern kunde ge ett lugnande besked också på den här punkten.
Herr talman! Gunnel Liljegren har förvisso rätt i att det är angeläget att invandrarna så snart som möjligt får undervisning i svenska, eftersom det är en förutsättning för att de senare skall kunna vara beredda att försörja sig genom eget arbete. Vi får ta en sak i taget. Vad som nu närmast kommer att ske är att regeringen skaffar fram ytterligare medel för att ersätta kommunerna för den undervisning som har givits och som ges. Därutöver anser jag att det kan vara dags, kanske i början av nästa år, att försöka göra en utvärdering av hur systemet har fungerat. Det har inte varit en lätt uppgift att lösa de administrativa problemen. Det är typiskt att trots att många kritiska synpunkter framfördes när regeringens förslag presenterades för riksdagen i våras, godtogs ändå förslaget med mycket stor majoritet i riksdagen eftersom det var svårt att finna ändamålsenliga alternativ. Jag medger att detta inte är någon lätt administrativ uppgift, men jag hoppas att man genom ett gott samarbete mellan de kommunala myndigheterna och skolöverstyrelsen ändå skall kunna lösa uppgifterna.
Herr talman! Vi har uppehållit oss i första hand vid grundkurserna, men utbildningsministern kan inte vara omedveten om att dessa komplikationer är invävda också i frågan om grundvux och påbyggnadskurserna. Med hänvisning till de samhällsekonomiska besparingar som kan vinnas är det naturligtvis angeläget att vi snarast tillsammans tacklar de här problemen. Det finns tankar som osökt smyger sig på: Vi har schabloniserade engångsbidrag för flyktingmottagandet i kommunerna. Kanske kunde schablonen också omfatta grundkursen i svenska? Men det brådskar. Lärare som enligt bestämmelserna om lärarkompetens har rätt till vidareutbildning har inte fått det. Många kvalificerade lärare som undervisar i sfi gör det för en betydligt lägre lön än inom andra skolformer. Nuvarande osäkerhet om möjligheten för kommunerna att fortsätta att ordna sfi kan innebära att utbildningsanordnarna gör sig av med lärare, så att kommunerna står utan resurser på det området när pengarna kommer. Frågan om sfi är alltså central i flyktingpolitiken. Det är mindre en kostnadsfråga än en fråga om hur och när de resurser skall sättas in som hjälper invandrarna till en naturlig plats i samhället. Tidig svenskundervisning betalar sig faktiskt för den enskilde och för samhället.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att ställa mig välvillig till eventuella ansökningar om utrikes reguljärflyg från Sturup. Per Stenmarck har vidare frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att svenska flygplatser skall få flygavgifter som kan konkurrera med utländska. Möjligheten att bedriva internationell luftfart regleras ingående i luftfarts Prot. 1986/87:44 avtal mellan olika länder. Vilka flygbolag som får utföra trafiken, vilka 8 december 1986 flyglinjer som skall finnas, frågor som gäller priser, kapacitet, tidtabeller m.m. kan följaktligen inte bestämmas ensidigt av t.ex. Sverige. Rättigheter och skyldigheter är med andra ord en förhandlingsfråga mellan minst två länder. Genom luftfartssamarbetet med Danmark och Norge skapas en större hemmamarknad och därmed en bättre bas för internationella luftfartsöverenskommelser som tillgodoser skandinaviska luftfartsintressen. Av det skandinaviska luftfartssamarbetet följer också att den samlade kapaciteten i internationell linjefart koncentreras till ett företag, SAS. Det är då inte särskilt konsekvent att samtidigt etablera ny trafik som drar undan trafikunderlag från SAS trafiksystem som är uppbyggt efter våra geografiska och marknadsmässiga förutsättningar. I den mån våra bilaterala luftfartsavtal ger möjlighet för utländska bolag att trafikera t.ex. Sturup utgår jag från att det är trafikekonomin som blir utslagsgivande. Sturups problem ligger, som Per Stenmarck nämner, i dess närhet till Kastrup. Även om avgifterna är något lägre på Kastrup är sannolikt den avgörande skillnaden Malmöregionens närhet till det omfattande trafikutbud som Kastrup erbjuder. Även om man helt eliminerar avgiftsskillnaderna kvarstår att Kastrup är en stor europeisk knutpunkt för internationell trafik. Valmöjligheterna för resenären i fråga om avgångstider och destinationer blir betydande och samtidigt utslagsgivande i konkurrensen med Sturup. När det gäller flygavgifterna i Sverige visar jämförelser att Arlanda ligger i nivå med eller t.o.m. lägre än många europeiska storflygplatser — detta trots att överskottet från Arlanda också skall bidra till andra flygplatsers kostnader. När man gör jämförelser är det också rimligt att värdera den standard vi har på svenska flygplatser och trafikintensiteten.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det framstår som alltmer uppenbart att en förutsättning för att näringslivet skall kunna utvecklas är att man har nära tillgång till goda kommunikationer. Det är därför ingen tillfällighet att det är just kring några av våra största och mest framtidsinriktade kommunikationscentra som det i dag växer upp ny industri. Runt Arlanda utvecklas högteknologisk industri inom bl.a. bioteknik, data och utbildning. Det är ingen tillfällighet. Just inom detta område kan man på ett bra sätt ta till vara de krav som ställs på goda kommunikationer. En likartad diskussion förs inom Öresundsregionen. Förväntningarna är stora på vad en fast länk till Danmark skulle kunna innebära. De förändringar som nu sker, för färjetrafiken till kontinenten och för förbindelserna över Öresund, är därför välgörande steg i rätt riktning. I den interpellation som jag riktat till kommunikationsministern har jag bl.a. frågat vilka åtgärder som kan vidtas för att öka Sturups attraktionskraft som flygplats och för att på så vis öka antalet reguljära destinationsmål, främst utrikes. Bakgrunden är den att det i dag finns en destination för reguljärt inrikesflyg — till Stockholm, och en för utrikesflyg — till Hamburg, detta sedan beslutet om nedläggning av den s.k. pendeln till Köpenhamn. 19 Kommunikationsministerns svar är nog i sak en riktig återgivning av dagsläget. Men samtidigt är det en skäligen viljelös akt, betydligt mera viljelös än budgetpropositionen för två år sedan. Där talade regeringen i stället om det problem som man anser att utvecklingen av Sturup innebär. Och man omnämner att SAS ”avsåg att undersöka möjligheterna dels att inrätta en DC9-linje till London från Malmö via Köpenhamn, dels att sätta in SAAB-Fairchild SF-340 mellan Malmö och vissa orter i Västtyskland”. Detta skrev kommunikationsministern i anslutning till att tillstånd hade meddelats för den s.k. svävaren mellan Malmö och Köpenhamn. Låt mig mot detta som bakgrund få fråga: Vad har regeringen gjort för att försöka uppnå sina egna mål? Har regeringen kvar sin ambition, den är ju trots allt bara två år gammal? Om så är fallet: Vad tänker man göra för att nå upp till sina egna målsättningar? Som jag ser det borde det vara fullt möjligt att etablera reguljärt flyg från Sturup till åtminstone vissa större orter på kontinenten, t.ex. London och Frankfurt, och att samtidigt öka attraktionskraften på det flyg som i dag går till Hamburg. Det kan ske genom att avgången sker på morgonen i stället för på kvällen. Men Sturup är definitivt mest utvecklingsbart för annan typ av trafik, främst för charter och fraktflyg. Att flygplatsen sedan gammalt har betydelse för semesterresenärer är välbekant. Men Sturup bör också ha stora möjligheter att utvecklas till kanske Nordens ledande fraktflygplats. Detta av flera skäl: 1. Genom sin placering ligger man centralt till för denna typ av verksamhet. 2. Kastrups utbyggnad sker till stor del enbart för att öka servicen för resenärerna. Möjligheterna att ta emot fler plan är klart begränsade. Detta gör att Kastrup kan stå inför klara trängselproblem inom några år. 3. Fraktflyget är dessutom en marknad som kan komma att expandera kraftigt inte minst mot bakgrund av den avreglering som nu genomförs. På samma sätt som ambitionen uppenbarligen är att göra Kastrup till en ”Gateway Europe” — en passagerarflygets storflygplats i Skandinavien — borde det vara möjligt att utveckla Sturup till en ”Freightway Europe” — en framtida storflygplats för fraktflyget. Med en sådan utveckling, både beträffande passageraroch fraktflyg skulle Skåne få en närflygplats som bättre tillgodoser de krav som ett expansivt näringsliv har rätt att ställa.

Herr talman! Per Stenmarck säger att i jämförelse med hur det var för ett par år sedan visar regeringen inte samma vilja när det gäller att upprätthålla en viss trafik på Sturup. Jag vill då säga att det har inte kommit in en väldig massa ansökningar om att få upprätta trafik på Sturup och som regeringen i så fall skulle ha motverkat. Om utländska flygbolag ansöker om att få flyga t.ex. på Västtyskland, får vi naturligtvis bedöma de ansökningarna var för sig enligt det regelsystem som gäller. Såvitt jag förstår, har det inte under den här mellantiden funnits något stort intresse för att etablera flygtrafik på Sturups flygplats. Per Stenmarck och jag är säkert helt överens om att goda kommunikatio ner är av grundläggande betydelse för näringslivets intresse att etablera sigpå Prot. 1986/87:44 en viss ort. Det är klart att för just Sturups flygplats kan det då vara en 8 december 1986 nackdel med närheten till Kastrup vid Köpenhamn. Allmänt sett har ändå det sydsvenska näringslivet en stor fördel, jämfört med näringslivet i många andra delar av landet, när det gäller att nå ut internationellt, att man ligger så nära Kastrup och har så goda förbindelser på kort avstånd ut i den övriga världen. När det gäller fraktflyget kan jag instämma i förhoppningen att Sturup skall hävda sig i det avseendet och få en ökad andel av fraktflyget. Där lägger nu, såvitt jag förstår, inte det luftfartssamarbete och de överenskommelser vi har några hinder i vägen. Fraktflyget är ju ett av de områden som den senaste luftfartsöverenskommelsen i Skandinavien innebär att man avreglerade. Så där är det nu fritt fram för Sturup och andra flygplatser att etablera en konkurrens om de frakter som finns och finna lämpliga lösningar som tillgodoser fraktarnas intressen och behov.
Herr talman! Jag ber att få tacka för kommunikationsministerns kompletterande svar. Jag tycker att det är mycket intressant. Det vittnar om ett intresse av att i vissa lägen öka konkurrensen. Jag tror att kommunikationsministern känner till att det finns åtminstone en ansökan om att i konkurrerande syfte få bedriva utrikes reguljärt flyg från Sturup, och jag ser med intresse fram emot den behandling som regeringen kommer att ge denna ansökan. Låt mig vidare ställa frågan: I vilken situation kan kommunikationsministern tänka sig att tillåta en ökad konkurrens? Det har tagits vissa initiativ till avreglering exempelvis av taxinäringen, vilket vi från moderat håll tycker är utomordentligt. Jag tror att det finns skäl att åtminstone på sikt genomföra något likartat när det gäller flyget. Vi vet att SAS inte är speciellt intresserat av ett ökat flygutbud från andra företag. Det är naturligtvis en bedömning som SAS har rätt att göra, om företaget självt inte vill flyga och om de anser att någon annan inte skall göra det. Men någon annan bör också kunna få tillstånd till den här verksamheten. De som kläms mellan sköldarna i annat fall är resenärerna, bl.a. till stora delar det näringsliv som är i behov av snabba transporter och en väl fungerande närflygplats. Låt mig ställa en avslutande fråga. Den s.k. pendeln mellan Malmö och Köpenhamn kommer ju nu att läggas ner. Än en gång har SAS gjort en kommersiell bedömning och funnit att det skall vara på det viset. Den rätten tycker jag naturligtvis att SAS skall ha, men kan kommunikationsministern ge något besked om när något annat flygbolag kan tänkas ha övertagit denna verksamhet? Här är det trots allt så att SAS inte har något att erinra, om någon annan skulle få möjlighet att överta trafiken.
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att något definitivt besked om nedläggning av pendeln till Köpenhamn inte har kommit in till kommunikationsdepartementet. Men skulle den situationen uppstå att SAS 2 inte längre har intresse av att driva denna trafik, bör man naturligtvis vara öppen för att pröva andra intressenter som kan vilja flyga på den linjen. Man måste som sagt pröva varje ärende för sig, men en sådan öppenhet bör vara grundläggande vid bedömningen. När det sedan gäller frågan i vilka lägen vi kan tänka oss konkurrerande trafik, bygger ju detta, som jag sade i svaret, på bilaterala överenskommelser. Det är svårt att göra ett generellt uttalande. Minst två länder måste vara intresserade av trafiken. Jag vill inte sticka under stol med att det med hänsyn till luftfartssamarbetet mellan de skandinaviska länderna — som jag tror på det hela taget är av stort intresse för dessa länder under överskådlig tid — är nödvändigt att hela tiden väga trafikuppläggningar och andra ansökningar mot vad vi har förbundit oss gentemot de övriga skandinaviska länderna. Här kan vi alltså bli litet restriktiva, eftersom Sverige har träffat överenskommelser med två andra länder. I övrigt bör vi naturligtvis vara öppna för att se efter vad konkurrens i det här avseendet innebär. Vid den senaste överenskommelsen sades det också att man noga skall följa exempelvis den europeiska utvecklingen, så att det efter hand kan göras anpassningar till denna.
Herr talman! Jag tackar för kommunikationsministerns svar. Jag förstår att det inte är så enkelt att svara på frågan vad som kommer att inträffa och när vi kan tänka oss att släppa konkurrensen fri. Jag tror precis som kommunikationsministern att det är mycket viktigt att vi följer utvecklingen inom EG-området och nere på kontinenten. I annat fall riskerar vi säkerligen att komma på undantag i de här frågorna. Inledningsvis tog jag upp avgifterna för de svenska flygplatserna och jämförde dem med avgifterna för flygplatser utomlands. Inom vårt eget land har det kanske inte så oerhört stor betydelse om avgifterna är olika, men det finns i varje fall en svensk flygplats som hela tiden konkurrerar med en flygplats i ett annat land, nämligen Sturups flygplats. Här är det inte bara fråga om, som kommunikationsministern sade, något lägre avgifter. Skillnaderna är faktiskt i det här fallet avsevärda. Den lägre avgiften gynnar just den flygplats som försöker konkurrera med en flygplats i ett annat land. Detta är naturligtvis inte det enda skälet till att flyg lockas från Sturup till Kastrup. Det är en nackdel bland många, en nackdel som kommunikationsministern med litet vilja skulle kunna hjälpa till att eliminera. Låt mig allra sist få fråga: Vilka åtgärder kan regeringen tänka sig att vidta för att man skall komma ifrån denna konkurrensnackdel?

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av —- att det civila flyget tar färdigutbildade piloter från försvaret, = den misshushållning som uppstår när de 45 milj.kr. som investerats i TFHS i Ljungbyhed inte tillvaratas. Vidare frågar hon hur jag bedömer konsekvenserna, om flygvapnet inte kan behålla de piloter som krävs för att bemanna krigsorganisationens flygdivisioner. Den snabbt ökade efterfrågan på piloter inom trafikflyget har utvecklats till ett allvarligt problem för flygvapnet och för trafikflygets expansionsmöjligheter. Bristsituationen är emellertid inte ett isolerat svenskt problem. Tillkomsten av TFHS i Ljungbyhed var ett sätt att på ett tidigt stadium kunna tillgodose den ökade efterfrågan på kvalificerade civila piloter. Den civila pilotutbildningen hade samtidigt det uttalade syftet att minska avgången av piloter från flygvapnet. Av detta skäl har det också varit naturligt att staten tagit på sig kostnadsansvaret för både investeringar och löpande utbildning. Som jag tidigare redovisat här i kammaren har den bristande tillgången på flyglärare och instruktörer begränsat utbildningskapaciteten avsevärt vid TFHS jämfört med ursprungliga planer. Detta trots att SAS i avtal med staten förbinder sig att ställa upp med lärare i utbildningen. Med rådande pilotbrist bör det ligga i allas intresse att utnyttja befintlig utbildningskapacitet fullt ut. Detta måste särskilt gälla TFHS, där den väsentliga utbildningskapaciteten för närvarande finns. Men utbildningsvolymen är inte endast en fråga om statliga resurser. En annan viktig förutsättning är samtidigt att också andra parter än staten är beredda till en konstruktiv samverkan. För att närmare belysa den frågan har kommunikationsdepartementet tagit initiativ till en diskussion nästa vecka med företrädare för flygbolag och fackliga organisationer om den allvarliga situationen. För att utnyttja även annan utbildningskapacitet i landet har regeringen med riksdagens godkännande infört en möjlighet till statsbidrag för utbildning vid privata skolor. Siw Perssons fråga om konsekvenserna för flygvapnets krigsorganisation gäller närmast försvarsministerns ansvarsområde. Det står emellertid helt klart från både regeringens och riksdagens sida att tillgången på flygvapenpiloter måste säkerställas.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 Denna ändring innebär att de piloter som slutar i flygvapnet kan kallas in för att fullgöra sina återstående krigsförbandsövningar och särskilda övningar i en följd. Enligt vad jag har erfarit kommer försvarsministern att i 1987 års budgetproposition, bil. 6, ytterligare behandla frågan om hur tillgången på piloter i flygvapnet skall kunna säkerställas. Genom de åtgärder som regeringen vidtagit kan de civila flygbolagen i framtiden inte räkna med att använda flygvapnet som huvudsaklig rekryteringskälla.

Herr talman! Problemet med pilotbristen kan ju inte lösas utan att olika parter medverkar med konstruktiva förslag till lösningar. Staten har för sin del medverkat dels genom att bygga upp utbildningsresurser, vilket Siw Persson talar om och som vi är överens om skall utnyttjas så effektivt som möjligt, dels genom att träffa avtal med flygbolagen om att de skall ställa lärare och instruktörer till förfogande. Om dessa parter inte gör det, och om man dessutom från piloternas fackliga organisation inte vill medverka i detta sammahang, är det klart att staten i och för sig kan starta en process om avtalet med SAS. Men den processen leder förmodligen inte till att det blir fler piloter. I första hand måste vi försöka få inblandade parter att förstå att det är en gemensamt angelägenhet för oss att medverka till att pilotutbildningen kan upprätthållas på en önskvärd nivå. Siw Persson sade att hon är besviken över svaret. Jag lyssnade då med intresse till vilka förslag Siw Persson själv hade om hur man skall lösa problemet. Det enda jag kunde finna var en antydan om det borde startas en process mot SAS på grundval av det avtal som är träffat. Jag anser för min del inte att vi skall börja med att starta en process, utan vi får föra ytterligare diskussioner. Men härutöver fann jag inte en enda synpunkt som skulle kunna innebära något konstruktivt uppslag hur problemet skulle kunna lösas. Därför vill jag ställa frågan: Vad är det Siw Persson är ute efter? Är det något slags tvångsmedel i statens hand för att tvinga fram instruktörer och lärare till skolan i Ljungbyhed? Det vore i så fall i och för sig en ganska intressant synpunkt för att komma från en folkpartistisk riksdagsledamot. Om det är detta som Siw Persson avser går det väl an att säga det rent ut. För egen del är jag inte benägen att hävda att vi skall ha sådana tvångsmedel. Men det är klart att i yttersta änden får man överväga även metoder av det slaget. Är det tvångsmedel som Siw Persson menar att man skall skaffa sig från statens sida för att få instruktörer och lärare ned till Ljungbyhed?

Herr talman! Beträffande det sista Siw Persson tog upp tycker vi också det är underligt att man inte ställer upp när man ändå träffat överenskommelser. Men det är inte först nu som diskussion har tagits upp, utan dessa frågor har diskuterats vid åtskilliga tillfällen tidigare, senast under hösten i denna kammare. Hade Siw Persson följt dessa diskussioner kanske hon inte hade blivit så förvånad över att vissa självklarheter — som att det är angeläget att vi upprätthåller en så hög nivå som möjligt på pilotutbildningen och att vi skall utnyttja denna skolas resurser — inte fanns medi interpellationssvaret. Det är någonting som uttryckts många gånger förut och som vi alla är överens om. Nu handlar det om vilka medel vi kan använda för att få den av oss önskade ökade pilotutbildningen. Där har vi alltså i första hand att försöka få parterna att förstå att alla har intresse av att medverka till en ökad pilotutbildning. Den nuvarande situationen orsakas alltså inte av brist på resurser eller initiativ från statens sida. Riksdagen har beslutat om att öppna möjligheter till civil pilotutbildning, men ännu så länge har det inte hänt särskilt mycket. Att det inte hänt någonting beror inte på brist på pengar utan på att de människor måste ställa sig till förfogande som skall svara för instruktion och lärarresurser.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

Industriminister Thage Peterson, som skall besvara de på föredragningslistan återstående interpellationerna, har meddelat att han på grund av andra uppgifter inte kan infinna sig i kammaren förrän kl. 14.30. Med anledning härav hemställer jag att förhandlingarna ajourneras för att återupptas kl. 14.30.

Herr talman! Gunnar Hökmark har i en interpellation frågat mig om vilka effekter som åtgärder för att minska expansionen i Stockholmsregionen kan förväntas få. Låt mig först slå fast att regeringen ser allvarligt på utflyttningen från skogslänen och vissa län i södra och mellersta Sverige samt den ökade koncentrationen till storstadsområdena och då främst Stockholmsregionen. Det är mot den bakgrunden som olika förslag nu övervägs inom regeringskansliet för att ytterligare förstärka och utveckla regionalpolitiken. Jag har tidigare här i kammaren sagt att det är nödvändigt både att utveckla och effektivisera de nuvarande regionalpolitiska medlen och att försöka finna nya medel för att påverka den regionala utvecklingen. En viktig fråga i detta sammanhang är att hitta vägar för att länka av den expansion som nu sker i Stockholmsområdet till stödområdena och till andra sysselsättningssvaga delar av landet. Gunnar Hökmark skriver i sin interpellation — utan närmare precisering — att regeringen föreslagit riksdagen ett antal åtgärder i syfte att minska tillväxten i Stockholmsregionen. Jag förmodar att han avser åtgärderna för att dämpa byggandet av bl.a. kontorsoch industrilokaler med syftet att skapa förutsättningar för en ökad nyproduktion av bostäder i regionen. Byggregleringen med begränsningar för byggandet av bl.a. sådana lokaler och de slopade frisläppen av de allmänna investeringsfonderna bör också få en viss återhållande effekt på tillväxten och därmed också på inflyttningen till regionen, vilket enligt min mening bör ses som positivt från regionalpolitisk synpunkt och detta också från Stockholms läns sida. Jag är självfallet medveten om de problem som Gunnar Hökmark tar uppi sin interpellation och de avvägningar som här måste göras. Det är naturligtvis viktigt att medel och åtgärder utformas på ett sätt som tar till vara den kraft Stockholmsregionen utgör för hela landet, samtidigt som trycket mot regionen dämpas och andra delar av landet får en mer positiv utveckling. Byggregleringen avseende bl.a. kontorsoch industrilokaler och det slopande investeringsfondsfrisläppet i Stockholmsområdet ser jag som lämpliga instrument att sätta in i den situation som nu råder på bostadsoch arbetsmarknaden i regionen. Jag har mot denna bakgrund svårt att förstå den oro för Stockholms utveckling som kommer till uttryck i Gunnar Hökmarks interpellation med anledning av dessa åtgärder. Vad jag däremot helt saknar i interpellationen är ett uttryck för den oro som man bör känna för den regionala utvecklingen i landet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Därefter vill jag säga att vi har all anledning att känna en oro och ett engagemang för det som sker i vårt land. Vårt land skall givetvis vara ett land där människor kan leva i olika delar, i olika vitala bygder som kan leva på sina egna meriter. Det är bra om den förda politiken skapar förutsättningar för detta.

Jag skulle vilja fråga industriministern om han inte har någon som helst uppskattning eller prognos om hur mycket av den tillväxt som nu stoppas i Stockholmsregionen som länkas av till stödområdena. Har industriministern ingen möjlighet att redovisa detta, borde regeringen aldrig ha lagt fram sina förslag i denna del. En regeringspolitik bör aldrig vara blind. Det hade varit väsentligt bättre om industriministern hade sökt legitimera sin politik genom de förväntade resultaten än genom att understryka hur viktiga problemen är. Då hade man kunnat låta bli att ifrågasätta mitt engagemang för utvecklingen i andra delar av landet. Det är inte underligt, herr talman, att socialdemokraterna kontinuerligt misslyckats i många av de regionalpolitiska frågorna. Utmaningen för Sveriges del när det gäller att hålla vid liv levande bygder runt om i vårt land ligger i att man måste skapa en utvecklingskraft i alla delar av Sverige. Det går bara inte att hejda utvecklingskraften, som man nu försöker göra i Stockholmsområdet. De föreslagna åtgärderna visar att man har lika dimmig uppfattning om problemen som om de tänkta resultaten. Därom vittnar inte minst det faktum att man lagt in Malmöregionen bland de områden där tillväxten skall hejdas. För det första råder det i dag en någorlunda god balans på byggmarknaden i Stockholmsregionen. Regeringens åtgärder kommer att leda till arbetslöshet bland byggnadsarbetare i regionen. Menar industriministern att de problemen skall lösas genom utflyttning? För det andra är, herr talman, problemet i Sverige inte att enskilda företag i stor skala flyttar till Storstockholmsregionen utan att de företag som finns i Storstockholmsregionen växer, för där finns tillväxtförutsättningar som andra delar av landet saknar. Problemet är, herr talman, att andra delar av landet saknar tillväxtförutsättningar som politiken borde skapa i stället för att, som regeringen nu vill göra i Storstockholmsområdet, strypa dem. Tillväxten i Stockholmsregionen bidrar till svensk export, skapar efterfrågan på industriproduktion i andra delar av landet och ger Sverige en möjlighet att hänga med inom för framtiden väsentliga branscher. Om man hade tagit vara på detta och kompletterat det med en politik som stärkt utvecklingskraften i andra delar av landet, skulle vår nation som helhet på ett bättre sätt ha kunnat ta till vara alla de möjligheter som finns. I stället vill regeringen bromsa tillväxten. Jag skulle vilja fråga industriministern om han tror att det lilla forskningsföretaget som skall växa så att antalet anställda ökar från fem till tio skulle kunna flytta sin verksamhet till en annan del av landet. Tror industriministern att dataföretaget med ett trettiotal anställda, varav många arbetar i nära kontakt med den forskning och utveckling som finns i området, kan flytta när man vill växa och anställa mer personal för att bli ett företag med 50 anställda? Tror industriministern verkligen att det stora internationella företaget som överväger investeringar i vårt land väljer att investera kunskap och kapital i Sverige när man inte kan investera i Stockholmsregionen? Dessa frågeställningar är relevanta när det gäller att bedöma om den politik som regeringen för är meningsfull. Och viktigast av allt: Hurdana tror industriministern att effekterna för andra delar av landet blir om denna tillväxt över huvud taget inte sker i Sverige? Oförmågan att förstå utvecklingens drivkrafter och en ekonomis komplexitet går som en röd tråd genom socialdemokratiska regionalpolitiska misslyckanden. Stålverk 80 ströp utvecklingskraften i Luleåregionen. Det har tagit många år för att komma över skadorna. Hade de bortkastade miljarderna i stället använts till att stärka utvecklingskraften genom lägre skatter, hade situationen i dag varit annorlunda där och i många andra delar av vårt land. Det är lättare för socialdemokrater att över lunch avtala om stora bidrag till enskilda storföretag eller vid en turné lova statliga investeringar eller, som nu, bromsa utvecklingskraft än att skapa utvecklingskraft. Utvecklingskraft innebär ju att man skapar en möjlighet för enskilda människor att utvecklas. Det gör man inte genom centralistiska beslut. Det centralistiska tänkandet gör socialdemokratin oförmögen att stärka utvecklingspotentialen hos enskilda människor och enskilda regioner. Stora satsningar och förbud kan man besluta om vid skrivbordet. Den hämsko man nu lägger för Stockholmsregionen kommer att spela samma roll som Stålverk 80, nämligen att direkt motverka sina syften. Thage Peterson är i färd med att försvara någonting som i själva verket är ett slags omvänt Stålverk 80. Jag skulle än en gång vilja fråga: Skall de företag som nu växer flytta ut från Stockholmsregionen? Har de någon möjlighet till det? Skall de som blir arbetslösa flytta ut?